Herr talman! Jag har under flera år jobbat ute i den praktiska verkligheten. Det gör att jag instämmer i propositionens förslag i alla avseenden utom ett, nämligen när det gäller det personliga betalningsansvaret för styrelserepresentanter. Ett sådant personligt betalningsansvar kommer att leda till att det blir mycket svårt att få fram löntagarrepresentanter i de mindre företagens styrelser. Där har de små möjligheter att verkligen kontrollera den ekonomiska utvecklingen i företaget. Det finns klart motiverat i motion 8. Det kommer att vara ytterligt svårt att få fram representanter, och de fackliga organisationer som skall tillsätta dessa människor tar på sig ett stort ansvar. De måste varna dem — verkligen göra klart vilka risker de tar. När det sedan gäller personligt betalningsansvar är det ytterligare en faktor som gör att det är litet betänkligt att fatta detta beslut nu. I förra veckan lade betalningsansvarskommittén fram ett betänkande, där den fördjupade sig i de frågor som rör personligt betalningsansvar. Kommitténs förslag ser litet annorlunda ut än det vi nu diskuterar. Formalia hindrar mig från att yrka bifall till motionen, men jag har härmed deklarerat min syn i denna fråga.

Herr talman! Sveriges riksdag har det yttersta ansvaret för att yttrandeoch informationsfrihet råder i Sverige, inte bara, herr talman, i denna kammare just nu utan också it.ex. radion och televisionen. Självfallet måste denna frihet ges en mycket vidsträckt tolkning. Det går inte att begränsa den bara till vissa medier. Debatten om yttrandeoch informationsfriheten gällde en gång bara det tryckta ordet. Det var naturligt, av det enkla skälet att detta var det enda sättet att informera och bilda opinion för en vidare krets. Prot. 1987/88:46 I dag är det emellertid inte längre så. För några dagar sedan fick vi i 16 december 1987 Sveriges Radios styrelse del av vissa siffror över hur svenska folket utnyttjar. XX Z — massmedia. Det visade sig att 75 26 av svenska folket antingen lyssnar på VESA IVER radio varje dag eller följer TV-program varje dag. Det är nära nog exakt resor samma siffra som gäller för morgontidningar. Övriga medier ligger långt efter. Radion och televisionen spelar alltså en oerhört väsentlig roll när det gäller att informera och att bilda opinion. En morgontidning får vem som helst starta. Det krävs visserligen kunnande och kapital, men det är inte omöjligt. Staten understödjer med ett generöst presstöd; hundratals miljoner betalas årligen ut i direkt sådant stöd. Räknar man med de indirekta subventionerna handlar det om miljardbelopp. Den som alltså startar en tidning får samhällets stöd och kan få åtskilliga miljoner, men den som försöker starta en radioeller TV-station får böter eller fängelse. Där är samhällets inställning direkt fientlig, enligt gällande lagstiftning. Här råder i princip monopol. Konstitutionsutskottets betänkande 21 handlar om möjligheterna att skapa större frihet på detta område. Detta betänkande har just i dagarna fått en särskild aktualitet, med tanke på vad som nu är i görningen när det gäller att begränsa TV-tittarnas frihet. Det finns därför anledning att säga några ord om senaste nytt på förbudsområdet. Som ett resultat av den kabel-TV-lagstiftning som riksdagen antog på förslag av massmediekommittén för några år sedan görs det en uppdelning i lagstiftningen när det gäller att ta emot satellitsändningar via kabel i två kategorier. För den ena gruppen, s.k. kommunikationssatelliter i fast trafik, gäller koncessionstvång, alltså tillståndstvång, för mottagningen om ett kabelnät har fler än 100 hushåll anslutna. För den andra kategorin, som rör s.k. direktsändande satelliter, gäller att deras sändning betraktas som vanlig rundradiosändning, dvs. som en vanlig radioeller TV-sändning. Det innebär att de, precis som när man slår på radioapparaten eller TV apparaten, fritt kan tas emot av var och en vare sig det sker via en egen parabolantenn eller genom ett kabel-TV-nät. Där gäller alltså samma frihet som vilka radiolyssnare eller TV-tittare som helst har här i landet. Detta är viktigt. Det var en del av den överenskommelse som slöts mellan de fyra stora partierna i riksdagen om den framtida regleringen av kabel-TV verksamheten. Nu finns det uppenbarligen vissa planer från regeringens sida att sätta allt detta ur spel. Den 22 april i år gav regeringen tilläggsdirektiv till den sittande enmansutredningen, den s.k. radiolagsutredningen, med uppgift att föreslå en lagändring så att det skulle vara möjligt att stoppa mottagning av direktsända satellitprogram. I första hand gäller det dens.k. Astrasatelliten, som någon gång nästa höst kommer att sända program på bl.a. svenska. Den satelliten kommer att vara reklamfinansierad. Det är den satellitsändningen som i massmedia något oegentligt kallas för TV 3. Detta vill regeringen uppenbarligen kunna förbjuda och alltså hejda svenska TV-tittare från att själva välja vad de vill se på. Förslaget är nu ute på remiss. Om regeringen kommer att lägga fram en 153 förbudsproposition är ännu inte bekräftat. Skulle så ske, får man räkna med 16 december 1987 en hård politisk strid. Det är också självklart, herr talman, att ett sådant förslag måste underkastas en noggrann prövning, om det verkligen är förenligt med den grundlagsstadgade yttrandeoch informationsfrihet som vi faktiskt har. Min förhoppning är att regeringen och det ansvariga statsrådet, Bengt Göransson, låter bli att lägga fram ett sådant förbudsförslag. Det kommer helt och hållet att sakna förankring hos svenska folket. Herr talman! I dag kunde vi i Dagens Nyheter läsa att Gro Harlem Brundtland, på de norska socialdemokraternas vägnar, ämnar föreslå en från det norska radiooch TV-monopolet NRK fristående andra TV-kanal. Den skall bli reklamfinansierad. I reservation 3, som är fogad till det utskottsbetänkande som vi nu diskuterar, behandlas frågor som är direkt parallella med det som just nu håller på att hända i Norge. Socialdemokraterna i Norge är alltså beredda att skapa ett alternativ till det norska radiooch TV monopolet. De är dessutom beredda att tillstyrka reklamfinansiering. Moderata samlingspartiet och folkpartiet har uppfattningen att det är viktigt att vi också i Sverige får ett alternativ till Sveriges televisions båda kanaler. Ett fristående TV-företag, finansierat med reklam, innebär en sådan ökning av mångfalden. Detta kommer att bli en viktig fråga de närmaste åren. Den kommer med all säkerhet att bli ett inslag i den kommande valrörelsen. Jag ber att få yrka bifall till reservation 3. Reklam är nödvändigt för att finansiera lokala TV-sändningar. Det vore djupt olyckligt om lokal etersänd TV tvingas förlita sig på organisationers eller andra sponsorers välvilja och på kommunala pengar. Skall det bli någonting verkligt attraktivt av den lokala televisionen måste den vara fristående och ges rimliga ekonomiska resurser. Det finns faktiskt ingen anledning att medverka till lokal etersänd TV, om det kommer att handla om en etersänd lokal TV som lever på kommunala pengar. Det finns t.o.m., herr talman, skäl att varna för en utveckling där det lokala TV-mediet inte har tillräcklig frihet och saknar resurser att göra program med tillfredsställande kvalitet.

Herr talman! Etermedierna fungerar i dag i en helt annan situation än för bara tio år sedan. Då kom praktiskt taget alla ljudradiooch TV-sändningar som man lyssnade till och tittade på i vårt land från Sveriges Radio. I dag är närradion i stora delar av vårt land ett självklart inslag i medieutbudet. Hela den socialdemokratiska partikongressen i höstas sändes t.ex. i närradion. Det finns videoapparater i bortåt en miljon hushåll, som därmed har gjort sig oberoende av TV:s och de lokala biografernas program. Kabel-TV förmedlar huvudsakligen utländska satellitprogram till en kvarts miljon svenska hushåll, en siffra som väntas ha ökat till 700 000 år 1990. Tre nyckelord i liberal mediepolitik är frihet, mångfald och kvalitet. Den utveckling jag antytt befinner sig än så länge bara i sitt begynnelseskede. Under 1990-talet kommer TV-kanaler att vara tillgängliga i vårt land i en mångfald som vi på 1970-talet inte kunde drömma om och som vi än i dag har svårt att riktigt föreställa oss. Det är dock inte troligt att mångfalden av program blir lika stor som mångfalden av kanaler. Åtskilliga programbolag — Prot. 1987/88:46 kommer säkert att till stor del fylla sina sändningar med serier och lätta — 16 december 1987 underhållningsprogram, i stor omfattning köpta i USA. SR I det läget är det viktigt att stärka utbudet av svenska program av god Vissa TV> och radiokvalitet och därigenom bevara och utveckla vår kulturella egenart. Det blir frågor en huvuduppgift för Sveriges Radio framöver. Den skall även i fortsättningen finansieras genom mottagaravgifter, och dessa kan behöva höjas för att kvalitetskravet skall kunna tillgodoses. Svensk television kan och bör emellertid också utvecklas, både kvantitativt och kvalitativt, av företag som finansieras på annat sätt. Bättre utbildningsmöjligheter för TV-producenter behövs också, om vi skall kunna göra konkurrenskraftiga program på vårt eget språk. Sverige förfogar i dag över tillräckligt med TV-frekvenser för två rikstäckande TV-nät utöver de två som nu är i bruk. Dessutom finns det plats för ett antal lokala sändare. Nya svenska företag behöver alltså inte vara hänvisade till utländska satelliter för att nå sin publik. Vi vill snarast göra det möjligt för intresserade företag att upprätta ett från Sveriges Radio fristående, reklamfinansierat TV 3. Eftersom radiooch TV-frekvenser är en allmän nyttighet, bör detta företag sluta avtal med staten av i stort sett samma innebörd som det som finns mellan staten och Sveriges Radio; fast naturligtvis med undantag för reklamförbudet. Inom näringslivet finns stort intresse för en sådan lösning. På senare tid har kommuner och lokala organisationer argumenterat för inrättande av från Sveriges Radio fristående lokala TV-stationer — ett slags motsvarighet till närradion. Det är ett önskemål som vi i folkpartiet stöder. Vi föreslår därför också att försök med lokal-TV skyndsamt genomförs. Eftersom det är mycket mera kostsamt att producera TV-program än att göra närradio, måste de lokala stationerna få stor frihet att själva avgöra hur verksamheten skall finansieras. Den socialdemokratiska partikongressen i höstas sade bestämt nej till TV-reklam. Därmed avvisades den intäktskälla som framstår som mest naturlig för både lokala stationer och ett rikstäckande TV 3. I stället talade man något svävande om att lokal-TV skulle kombineras med betal-TV. Ett exempel på hur det kan fungera i praktiken finns i Köpenhamn. Där driver Esselte en kanal som sänder dels kodade program med film och underhållning, dels lokala program som kan ses av alla. Betal-TV bekostar lokal-TV. Esselte har en ansökan liggande om att få starta en liknande kanal i Stockholm. Blir det möjligen Bengt Göranssons nya giv, eller kommer han att följa ett tips som LO-tidningen kom med häromsistens? I Danmark har I arbetarrörelsen satsat 80 miljoner på att starta lokala TV-stationer, berättar tidningen. Sedan ”är det upp till den lokala TV-stationen att själv ordna sin ekonomiska överlevnad — — —- I TV-rutan betyder det att man sänder Bingo ett par kvällar i veckan i stället.” Det här är ett problem för ett parti som anser att man måste reglera både vad som sänds och hur det skall finansieras. Om socialdemokraterna släppte sin regleringsiver, skulle de kunna få ett brett stöd i riksdagen. Men i stället råder stor förvirring i det socialdemokratiska lägret. Somliga är för ökad frihet i etern, andra är bestämda motståndare. Bengt Göransson tillhör den 155 senare gruppen, och det med besked. Han kämpar emot satelliterna men finner hela tiden att tekniken rusar före honom. Det senaste är att han vill förbjuda vidaresändning av satellitprogram i kabelnät. Den arme radiolagsutredaren konstaterar att förutsättningen för att informationsfriheten skall begränsas enligt regeringsformen är att bevarandet av koncessionssystemet för lokala kabelsändningar är ett sådant viktigt skäl som regeringsformen anger. Bengt Göransson torde få svårt att visa detta. Hans modell innebär att kabelnät med mer än 100 hushåll inte får sända kommersiella satellitsändningar, medan de som är anslutna till mindre kabelnät eller har egen parabolantenn kan titta så mycket de vill. En sådan reglering är praktiskt ohållbar och helt oförenlig med vår yttrandefrihetstradition. Vi liberaler har en genomtänkt och konsekvent mediepolitik. Mitt råd till regeringen är: Sluta drömma om förbud mot parabolantenner och liknande regleringar. Anslut er till en mediepolitik som präglas av frihet, kvalitet och mångfald. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 3.

Herr talman! På få områden går utvecklingen så snabbt som på etermedieområdet. Samtidigt berör denna utveckling de enskilda människorna direkt och på ett kanske avgörande sätt i värderingar och ställningstaganden. In i svenska vardagsrum ökar utbudet av internationella program över en ständigt ökande satellitverksamhet. Den nationella kontroll som i dag kan ske från de s.k. kommunikationssatelliterna genom kabellagen blir mer och mer ”överspelad” av utvecklingen. Både medeleffektssatelliterna och de direktsändande satelliterna sänder med sådan styrka att de relativt enkelt kan tas emot med mindre parabolantenner. Sådan är situationen enkelt uttryckt, och dessa perspektiv bör vi ha med när vi diskuterar mediefrågor inför framtiden. Sverige kan aldrig bli en ö i etermedieutvecklingen. Det går ju inte att upprätta några gränser i rymden. Detta är inte ett uttryck för uppgivenhet utan mera ett avstamp i diskussionerna om framtiden. Självfallet bör vi så långt det är möjligt hindra sändningar som kan ha en skadlig inverkan på tittarna. Detta gäller inte minst skildringar som innehåller våldsinslag bestående av sexuella övergrepp och sadism mot barn och även mot vuxna. Med skärpning av lagstiftningen och ökade möjligheter för kabelnämnden att bevaka och ingripa när det gäller nedtagning och vidaresändning över kabelnät kan säkert en viss förebyggande verksamhet nå resultat. Säkert kommer också de företagsägda satellitverksamheterna att beakta detta när det gäller sändning via kommunikationssatellit. Den kanske avgörande frågeställningen är hur vi skall kunna hävda vårt lands kulturutbud över etermedierna och hur vi skall klara kampen och konkurrensen med direktsändande satellitutbud. Från centern har vi lagt fast handlingslinjer. Med den storlek vårt land har är våra resurser och möjligheter trots allt begränsade. Det gäller att använda dem på effektivaste möjliga sätt för att nå en önskad målsättning. Vi har företaget Sveriges Radio. Företaget skall svara för en programverk samhet i allmänhetens tjänst. Det är självklart att denna public-service — Prot. 1987/88:46 organisation måste ha goda resurser för att kunna hävda sig i den alltmer 16 december 1987 hårdnande konkurrensen på TV-området, som är en följd avutbyggnadenav. ZI satellitsändningarna. Dessa ökade resurser måste i första hand användas för att värna det svenska kulturlivet, bl.a. genom att den svenska kvalitetsproduktionen ökas. Det är självklart att vi även i fortsättningen måste se till att Sveriges Radio tillförs de inkomster som behövs i första hand genom licensavgifter. Även om dessa i viss utsträckning kan höjas och även om rationaliseringar och effektiviseringar bör kunna ske inom företaget, bör enligt centerns uppfattning förstärkningar av radiofonden ske genom att öppna för reklam så att man får intäkter den vägen. En förutsättning är att endast en av de båda TV-kanalerna skall användas för reklam och att reklaminslagen sänds i särskilda avdelningar och inte bryter in i andra program. Med detta yrkar jag bifall till reservation 4. I reservation 5 följer vi från centern upp vår motion om fristående etersända lokala och regionala TV-stationer. Dessa skall kunna sända på de frekvenser som tilldelats Sverige genom internationella överenskommelser. Det råder inga tvivel om att en etersänd lokal TV skulle ha väsentliga fördelar framför kabel-TV. Lokal etersänd TV kan nå alla hushåll utan att dessa behöver skaffa ny teknik. Det skulle därtill förbättra möjligheterna att nå ut med lokalt producerade program, exempelvis av folkrörelserna. Kommunerna har genom Kommunförbundet gjort framställningar om lokal etersänd TV och manifesterar därmed ett starkt intresse just för sådan verksamhet. Utskottets majoritet säger att frågan övervägs i regeringen. Det vore intressant att veta vad som har gjort att det ännu inte har kommit något förslag. Det är angeläget att ett sådant alternativ kan vägas in när kabel-TV:s fortsatta utbyggnad skall bedömas. Jag yrkar bifall till reservation 5. Som framgår av ett särskilt yttrande beklagar vi från centern att inte propositionens förslag i vad avser våldsskildringar i filmer, videogram m.m. kommer upp till behandling i detta sammanhang. Från centern anser vi att det inte längre går att acceptera att den ohämmade spekulationen i våld får fortgå medan regering och riksdag väntar på fortsatt utredning. Man kan med fog säga att regering och riksdag tycks ha blivit handlingsförlamade i frågan. Vi vill att nuvarande förhandsgranskning skall utvidgas att gälla alla i kommersiellt syfte saluförda videogram. Vi menar att det inte med fog kan resas invändningar mot detta ur yttrandefrihetssynpunkt. Nu har också statsministern uttalat att han önskar få del av opinionen i denna fråga. Det fick han delvis för någon vecka sedan, när en rad organisationer, bland dem alla politiska kvinnoförbund, uttalat att nuvarande lagstiftning för att begränsa videovåldet är helt verkningslös. I yttrandet framhålls: ”Filmerna speglar en förnedrande människosyn, där den starke, med vapen, automatiskt har rätt. Bristen på humana värden och respekt för livets värdighet är total. Samtidigt ökar våldstendenserna i samhället. Våldsbrotten ökar ständigt i antal. Misshandeln tar allt grövre former. Allt fler beväpnar sig med vapen eller tillhyggen av olika slag. Inte minst sker detta bland ungdomen.” 157 Det kan räcka med detta. Uttalandet slutar med att framhålla att starka opinioner förväntar sig att samhällets lagstiftande organ går från ord till handling. Man kräver detta för barnens skull. Herr talman! Jag vill med kraft understryka detta. Det stämmer helt med centerns uppfattning i frågan.

Herr talman! Sverige har en mycket löslig lagstiftning i fråga om kabel-TV och satellit-TV. På det området pågår en mycket snabb utveckling. Starka kommersiella och finansiella intressen gör sig gällande. På hemmaplan förbereder just nu Scansat, under finansmannen Jan Stenbeck och Kinnevikkoncernen, att starta sändningarna från den reklamfinansierade skandinaviska satellitkanalen. Det är alldeles uppenbart att Scansat avser att kringgå bestämmelserna om förbud mot reklam riktad direkt till svenska hushåll. I Norge har Stenbeck vad jag förstår redan fått nej. Även i Sverige har vi all anledning att slå till bromsarna. En snabb översyn av lagstiftningen på det här området är nödvändig. Jag inser att det här är en komplicerad materia och att det finns stora svårigheter när det gäller att reglera lagstiftningen. Självfallet kan — det skall också understrykas — de nya tekniska möjligheterna, däribland satellitsändningar, användas också på ett mycket positivt sätt för att öka informationen, för att förmedla värdefulla program och för förbättrad nyhetsservice. Vi är ingalunda teknikfientliga. Men vi anser att åtgärder ändå är nödvändiga för att förhindra att dessa fantastiska tekniska möjligheter används för att prångla ut brutaliserande och kommersialiserade skräpprogram i rent vinstintresse. Det finns olika möjligheter att gå fram lagstiftningsvägen, tror jag. Kulturminister Bengt Göransson och kabelnämndens direktör har pekat på några alternativ som man bör kunna pröva. I vpk:s partimotion visar vi på en annan möjlig åtgärd för att begränsa kommersialiseringen. De flesta satellit-TV-bolagen är som bekant reklamfinansierade. Är det då rimligt att dessa reklam-TV-bolag kostnadsfritt skall ha tillgång till de svenska kabelnäten? Motfrågan är naturligtvis: Är det möjligt att ta ut någon avgift av dessa bolag? Ja, i Holland har man faktiskt visat att det är möjligt. Robert Murdochs Sky Channel har tvingats att betala en s.k. entrébiljett för att komma in i kabel-TV-näten. Man kan tänka sig ett system där svenska nätägare åläggs att ta ut en avgift från de TV-bolag som man vidaresänder. De inkomna medlen kunde sedan levereras in till kabelnämnden, eller varför inte till det nya medieråd som vi föreslår i vår motion? Televerket har under senare år satsat enorma belopp på kabelutbyggnad för satellit-TV. Utbyggnaden har inte skett efter något demokratiskt fattat beslut. Den sker också utan sociala eller kulturpolitiska hänsynstaganden. Kommunerna har ett begränsat inflytande. Konsumenterna tvingas ofta vara med och betala utan att kunna överblicka vad de betalar för. I avsikt att få till stånd ett ordentligt demokratiskt inflytande över utbyggnaden av kabel-TV föreslår vpk att ett medieråd inrättas som betonar konsumenternas intressen före nätägarnas intressen — ett forum där de tekniska, kulturella och sociala frågorna i samband med kabelutbyggnaden kan prövas i ett samhälleligt perspektiv. Rådets funktion skall vara att ta fram beslutsunderlag om den medieutveckling som pågår och därmed stärka det — Prot. 1987/88:46 demokratiska inflytandet över denna utveckling. 16 december 1987 Herr talman! Den massiva utbyggnaden av kabelnätet är naturligtvis i första hand avsedd för att ta emot satellitsändningar. Men det låter NE fö naturligtvis bättre om man kan ge en mer vardagsnära och demokratisk PP. SMET (socka säkringsutskottet motivering, och så har då lokala TV-sändningar kommit in i bilden. Men alla vet vi att dessa sändningar har utomordentligt begränsad omfattning. Och även om kabelutbyggnaden skulle fortsätta kommer många hushåll att vara förhindrade att ta in några lokala sändningar, eftersom de fortfarande kommer att stå utanför näten. Om man skall satsa på lokal-TV — jag understryker om, därför att det finns många tveksamheter — bör man nog i stället satsa på etersänd lokal-TV. Vi tycker att det här är en fråga som regeringen bör titta närmare på. Skall man ha lokal-TV tror jag — till skillnad från vad Anders Björck pläderade för — att det är väsentligt att hålla den fri från reklam. Anders Björck och jag sitter båda i pressutredningen, den s.k. dagstidningskommittén. Jag är övertygad om att om vi skulle släppa loss reklam i lokal-TV skulle det få fullständigt förödande följder för pressen i vårt land förutom alla andra negativa konsekvenser. Herr talman! Jag har inte så mycket berört frågan om Sveriges Radio och TV. Vi har ju diskuterat den många gånger tidigare, och vi har från vår sida deklarerat vår position. Jag skall bara upprepa den i all korthet. I en tid av ökad kommersialisering är det naturligtvis av stor vikt att vi satsar mer på att utveckla Sveriges Radios och TV:s roll som ett företag i allmänhetens tjänst. Det utesluter enligt vår bestämda mening reklamfinansiering. Låt oss i stället samverka för att ge Sveriges Radio och TV ökade resurser, något som vpk i flera år föreslagit. Jag vill avslutningsvis yrka bifall till reservationerna 1, 2 och 6.

Herr talman! I förrgår diskuterade vi här i kammaren den ekonomiska politiken på medellång sikt. Från socialdemokratiskt håll talade man om hur förargligt det var att den så lyckosamma tredje vägens politik nu äventyras av Reagan-administrationen i USA. På den borgerliga kanten erinrade vi om den betydelse som den amerikanska tillväxtsatsningen haft som draghjälp bl.a. för vårt land. De grundläggande problemen i den svenska ekonomin har därmed tillfälligt skylts över. Vår kritik gick ut på att regeringen inte utnyttjat detta gynnsamma tillfälle att angripa våra strukturella obalanser. En bidragande orsak till att problemen kunnat döljas är den pågående smygdevalveringen, vilken sammanhänger med valutakorgens konstruktion. Men om man ser till den underliggande kostnadsförsämringen och därvid räknar bort valutakursförändringarna, har denna sedan 1983 uppgått till drygt 3 20 per år. Det ligger i närheten av vad som förekom i mitten av 1970-talet, då vår konkurrenskraft undergick en mycket snabb försvagning. Svenskt näringsliv skulle emellertid förlora marknadsandelar även vid oförändrat kostnadsläge, vilket beror på att strukturomvandlingen varit alltför långsam. Med nuvarande produktionsstruktur behöver vi alltså ha en långsammare kostnadsutveckling än omvärlden bara för att försvara våra positioner på världsmarknaden. Skall Sverige kunna återta marknadsandelar, måste lönekostnadsökningen vara ännu mera dämpad. Det uttalade målet för regeringens ekonomiska politik har varit att hålla tillbaka ökningen av priser och löner. Varje år har det ställts upp optimistiska antaganden om att trendbrott i dessa båda avseenden skulle vara nära förestående. Lika regelbundet har dessa förutsägelser kommit på skam. Inflationsprognosen för 1987 överskreds redan i september månad. SPK:s senaste månadssiffra för november visar en årstakt på 5,8 96. Låt mig citera — Prot. 1987/88:47 några rader ur den moderata partimotionen från årets början, från januari: 17 december 1987 ”För 1987 räknar regeringen med att priserna stiger med4 96 under loppet av — Tran ston sr op året, vilket förefaller vara ett önsketänkande snarare än en realistisk prognos. Enligt vår mening är 6 26 en mer sannolik siffra.” Jag kan lika gärna fortsätta att läsa högt ur vår ekonomisk-politiska motion från januari: ”Även när det gäller lönestegringen är regeringen alltför optimistisk. — — — För 1987 räknar regeringen nu med en löneökning med 5,5 J0.—- — — Dessa siffror bygger på förutsättningen att löneglidningen skulle dämpas påtagligt. Av senast tillgänglig statistik framgår att löneglidningen under 1986 varit lika stor som under mitten av 1970-talet, vilket inger farhågor inför 1987. Regeringens löneprognos förefaller därför vara lika orealistisk i år som tidigare.” Vi kan nu konstatera att lönekostnadsutvecklingen i år klart har överskridit prognosen, främst beroende på en kraftig löneglidning. De löneyrkanden som löntagarorganisationerna hittills framfört inför nästa års avtalsrörelse tyder inte heller på att vi denna gång skulle stå inför någon nedväxling i arbetskraftskostnadernas ökningstakt. Tvärtom talar både ekonomiska och institutionella faktorer för att det så här i konjunkturuppgångens slutskede kan bli ett nytt löneryck uppåt på ett sätt som påminner om vad som hände vid mitten av 1970-talet. LO:s yrkanden summeras till ca 10 96, transportarbetarna begär 20 96, och den första färdiga uppgörelsen gav bageriarbetarna 8 96, eller litet mer. Allt detta ligger högt över det tänkta utfallet även i det obalansoch eländesalternativ som regeringen arbetar med. Den borgerliga oppositionen har länge hävdat att regeringen måste skapa gynnsamma förutsättningar för löneförhandlingarna genom att möjliggöra bevarad köpkraft inom ramen för måttliga nominella lönehöjningar. Vi motsatte oss i våras förslaget om höjd löneskatt och hävdade att det dessutom behövdes ytterligare sänkningar av marginalskatterna. Regeringen har nu korrigerat det av oss kritiserade beslutet att höja löneskatten. Men det räcker inte. I början av december hade LO-tidningen en rubrik på första sidan i vilken det sades: ”Inget reallönelyft utan sänkt skatt!” Och Stig Malm förtydligade på följande sätt: ”Sänkt inkomstskatt är ofrånkomligt om alla LO-medlemmar skall få förbättrade reallöner.” Det är samma tankegång som vi moderater länge har givit uttryck åt. Jag vill understryka att det finns en klar skillnad mellan vår uppläggning och den inkomstpolitiska ansats som finansminister Feldt företräder. Enligt honom skall regeringen i princip sitta med vid förhandlingsbordet och där erbjuda skattefavörer i utbyte mot lägre löneökningar. Från borgerligt håll är vi angelägna om att avtalsparterna fritt skall kunna utöva sin förhandlingsrätt utan statlig inblandning. Den uppgift som faller på oss politiker är att i god tid före förhandlingsstarten lägga till rätta förutsättningarna på bl.a. skatteområdet, så att parterna kan lösa sin uppgift inom en samhällsekonomiskt försvarbar ram. Jag skall gärna medge, att när nu vi moderater liksom folkpartiet så här i mitten av december för fram förslag om marginalskattesänkningar för nästa år, bl.a. i syfte att underlätta avtalsrörelsen, är det alldeles klart i senaste I laget. Vårt försvar är naturligtvis att vi lade fram dem redan i våras, men då 5 röstades de ned av riksdagsmajoriteten. Samtidigt föreslog vi besparingar på statsbudgetens utgiftssida som uppvägde skattelättnaderna. Det är inte möjligt för oss att göra det nu, men vi återkommer om en månad med anledning av regeringens budgetförslag. De utgiftsminskningar vi då föreslår kommer visserligen inte att kunna träda i kraft förrän den 1 juli nästa år, men det förefaller som om även avtalen om lönehöjningar kommer att kunna dröja. I vårens kompletteringsproposition förde regeringen fram tanken att det i fortsättningen skulle anges ramar för de statliga myndigheternas lönekostnadsökningar. Från borgerligt håll ställde vi oss i princip positiva till denna tanke. Som vi moderater ser det rör det sig här inte om statlig inkomstpolitik, eftersom staten agerar som arbetsgivare och i den egenskapen naturligtvis har rätt att ange vilket utrymme för lönekostnadshöjningar man räknar medi framtiden. Regeringen har nu valt att på egen hand formulera ett förhandlingsuppdrag, baserat på en sådan löneram till statens avtalsverk. Jag beklagar att man inte först överlade i denna fråga med riksdagens finansutskott, som ju numera övertagit lönedelegationens uppgift. Vi måste nu så här i efterhand konstatera att förhandlingsuppdragets utformning inte blivit alltigenom lyckat. Mest iögonfallande är naturligtvis att ramen satts till 4 96, trots att regeringen nyligen i den proposition vi diskuterade i tisdags uttalade att riktpunkten för arbetsmarknaden i stort skall vara 3 96. Av allt att döma tänker man sig också ett eventuellt utfall på den klausul som ger statstjänstemännen rätt att förhandla om kompensation för andra gruppers löneglidning skall läggas utanför ramen. Man kommer därmed en bit ovanför 4 96. Denna uppläggning kan inte gärna underlätta för andra arbetsgivare, som strävar efter att uppfylla 3-procentskravet, någonting som riksdagen faktiskt beslutade i förrgår. Det förefaller dessutom oklart hur man rent anslagstekniskt skall hantera en situation, där ett avtalsresultat för statstjänstemännen på exempelvis 7 90 skall översättas till löneramar för myndigheterna på endast 4 96. Allt detta gör att det finns skäl att betrakta 4-procentsramen mera som ett golv för de statliga löneförhandlingarna än ett tak. Konsekvenserna för övriga avtalsområden är lika uppenbara som oroande. Jag vill gärna fråga finansministern — han har visst inte hunnit hit, men kanske någon kan vidarebefordra frågan — om han tänker löpa linan ut och lägga eländesalternativet till grund för budgetförslaget i januari. Herr talman! Den proposition vi nu behandlar fanns inte anmäld på propositionsförteckningen vid riksmötets början i oktober. När den började förberedas, talades det om ett åtstramningspaket mot de överhettningstendenser som kunde avläsas på den inhemska marknaden. Sedan kom nedgången på världens aktiebörser, och regeringen övergick så småningom till benämningen åtgärdspaket. Som sådant är det inte särskilt kraftfullt och vittnar mest om regeringens villrådighet. Som vi moderater har förutsagt i många år håller den tredje vägens politik nu på att fullborda sin cirkelrörelse. Den stora devalveringen sattes in i en situation när underskottet i bytesbalansen var drygt 20 miljarder. Nu förutspår konjunkturinstitutet för nästa år ett underskott på litet mer än 15 miljarder. Och då håller man sig efter vanligheten med ett orealistiskt lågt löneantagande —- om man korrigerar för detta, växer bytesbalansbristen ytterligare. Underskottet i bytesbalansen är ett mått på bristen på sparande i Sverige. Skillnaden mot 1982 är att det då rådde ett stort sparandeunderskott i den offentliga sektorn, medan vi nu har ett överskott. I gengäld är det privata sparandet desto sämre. Hushållens sparkvot är t.o.m. negativ. Det låga hushållssparandet är ett inslag i ekonomin som vi har gemensamt med USA. Det finns länder som har haft mycket större budgetunderskott än det amerikanska men ändå har klarat sin bytesbalans tack vare ett högt privat sparande, t.ex. Japan och t.o.m. Italien. Att det inte räcker med budgetöverskott för att klara den yttre balansen är utöver Sverige dagens Danmark ett bra exempel på. Det är således viktigt att kraftigt öka det privata sparandet i Sverige. Regeringens förslag till ändringar i regelsystemet för allemanssparandet är alldeles otillräckliga. Det krävs mer generella grepp, framför allt på skattesidan. En bra grundplåt vore att avveckla löntagarfonderna på ett sådant sätt att de tillgångar som där finns utnyttjas som en sparpremie för ett kraftigt utvidgat aktiesparande bland medborgarna. Vi moderater kommer att återkomma under vårriksdagen med ytterligare förslag till sparstimulanser. Herr talman! Utmärkande för de övriga förslagen i regeringens åtgärdspaket är regleringsiver och klåfingrighet. Vad beträffar förlängningen av byggstoppet i storstadsområdena räcker det nästan att hänvisa till motionen av den socialdemokratiske riksdagsledamoten Hans-Eric Andersson.

Sedan flera år tillbaka hävdar vi moderater att investeringsfonderna förlorat sin verkan som konjunkturpolitiskt instrument. Regeringen ger nu denna ståndpunkt ett slags indirekt erkännande, eftersom den inför en helt ny grund för frisläpp, nämligen miljöpolitiska aspekter. Vi upprepar reservationsvis vår ståndpunkt att investeringsfonderna generellt bör frisläppas i avvaktan på att den pågående översynen av företagsbeskattningen har slutförts. I propositionen återkommer Kjell-Olof Feldt till tanken att vidga omsättningsskatten på aktier till att omfatta även andra värdepapper. Detta är den s.k. valpskatt som föddes vid den socialdemokratiska partikongressen. LO-chefen Stig Malm hade dessförinnan ondgjort sig över ynglingar i blanka kostymer och Porsche, som ägnar sig åt improduktivt spel med miljarder. Vi vet numera att Malm hade högst personliga motiv för sitt missnöje med de nya finansiella instrumenten. I dag har vi, jämfört med tiden under partikongressen, en ny situation med stor oro inom den finansiella sektorn. Börskraschen har förvandlat många finansvalpar till rashundar. Att i detta läge införa en ny skatt kan bara göra ont värre. Syftet har sagts vara att minska omsättningen och dämpa svängningarna på finansmarknaderna. Men här föreligger en påtaglig motsägelse. Ju högre likviditeten är på en marknad, desto mindre blir det av tillfälliga ojämnheter. Till detta kommer att den planerade skatten inte drabbar dem som handlar med de nya låneinstrumenten, annat än möjligen indirekt genom att omsättningen sjunker. De som får stå för de höjda kostnaderna är i huvudsak låntagarna. På den svenska penningoch obligationsmarknaden är som bekant dessa i stor utsträckning staten själv och av staten omhuldade organ, t.ex. mellanhandsinstituten. Vi moderater avstyrker således införandet av en valpskatt. I detta sammanhang finns det anledning att även uppmärksamma den redan existerande skatten på aktiehandel. Så länge kurserna steg med snabba ryck, tyckte sig många börsaktörer kunna bortse från avbränningen för köpare och säljare på vardera 1 96. I ett mera stabilt kursläge får man emellertid räkna med att omsättningsskatten på ett helt annat sätt verkar avhållande på aktieaffärer, vilket medför att även fondbörsen blir mindre likvid och därmed fungerar sämre. Alldeles uppenbart är att handeln med våra internationellt gångbara aktier håller på att flytta utomlands till marknader där omsättningskostnaderna är flera gånger mindre än i Sverige. En enig styrelse för Stockholms fondbörs har nyligen föreslagit att omsättningsskatten på aktier skall slopas för utländska placerare, och finansministern gör klokt i att efterkomma denna begäran redan i budgetförslaget i januari. Med detta avslutar jag mitt anförande på samma tema som i tisdags. I en tid av snabb internationalisering kan inte vi i Sverige särskilt mycket avvika från förhållandena och utvecklingen i jämförbara länder. Vi kan inte införa skatter som andra länder håller på att ta bort. Det är genom att slå in på vägen mot sänkta offentliga utgifter, lägre skatter samt avreglering och privatisering som Sverige kan hävda sig i den internationella konkurrensen och förbättra sina medborgares välfärd. Med det anförda yrkar jag, herr talman, bifall till de reservationer i finansutskottets betänkanden nr 9 och 10 som vi moderata ledamöter har varit med om att avge.

Herr talman! När vi i tisdags debatterade den ekonomiska politiken på medellång sikt slutade finansministern med att fråga oppositionen hur man skulle kunna minska inflationen i Sverige till den nivå som råder i omvärlden eller helst litet lägre, när vi samtidigt vill ha en mycket lägre arbetslöshet än omvärlden. Det är också enligt folkpartiets partimotion den helt avgörande frågan. Utgångsläget är, som också Lars Tobisson beskrev det, utomordentligt bekymmersamt. Inflationen är hög och stigande, bytesbalansen visar ett underskott, också det i stigande. Senast i går kom det nya siffror som bekräftade de tendenserna. Det avtal som har slutits för bagarna ger en = Prot. 1987/88:47 avtalsenlig löneökning på ca 8 96, vilket är högre än för innevarande år, trots 17 december 1987 att det borde vara betydligt lägre. Ra SE Finansministern sade i tisdags att svensk ekonomi står och balanserar på kanten av en avgrund. Jag delar den uppfattningen och vill lägga till att vi håller på att tippa över igen. Världskonjunkturen är knappast att räkna med som draghjälp, och då blir kraven på en intern svensk anpassning ännu större. Om vi inte lyckas med den anpassningen kommer vi att tvingas välja mellan det externa målet fast växelkurs och det interna målet full sysselsättning. Detta poängterades redan i våras i flera av remissvaren på långtidsutredningen, och det har om möjligt blivit ännu mera sant genom höstens finansiella turbulens. I viss mån har regeringen sig själv att skylla för detta bekymmersamma läge. Ni borde givetvis ha agerat långt tidigare för att skapa bättre förutsättningar för avtalsrörelsen. Men den bild av ekonomin som ni ville ge — och gav —t.ex. på den socialdemokratiska partikongressen var alldeles för ljus och optimistisk. Det allmänna intryck som gavs av både finansministerns och statsministerns anföranden var att problemen var lösta och att krisen var över. Men det var och är fel. Jag tror att finansministern ångrar sig nu. Vi i folkpartiet varnade tidigt, redan i januari, för denna utveckling. Det är inte med någon glädje jag säger ”vad var det vi sade”, men det måste sägas. Det är, herr talman, inte rimligt att regeringen — efter att ha ställt till det för sig — begär att oppositionen skall kratsa kastanjerna ur elden. Herr talman! Stabila spelregler — eller snarare bristen på stabila spelregler — har vi haft anledning att debattera flera gånger tidigare. Inom få områden är stabila spelregler så viktiga som i relationen med arbetsmarknadens parter. Parterna kan gilla eller ogilla de regler som läggs fast, men de måste veta att de är fasta och att det är de reglerna som gäller. På denna punkt har regeringen syndat ordentligt. Först och främst gäller det skattetrycket: Regeringen har under ett antal år sagt att det skall vara i stort sett oförändrat. Som alla vet har det i stället stigit ordentligt — från ca 50 90 år 1985 till ca 55 96 i dag och enligt konjunkturinstitutet ca 56 26 nästa år. Hur man än räknar och försöker förklara innebär det en mycket kraftig ökning av de totala skatterna för hushåll och företag. Bristen på stabilitet förvärras av att förslag om fortsatta skattehöjningar kommer titt och tätt. Ibland går det bara några veckor mellan finansministerns försäkran att fler skattehöjningar inte planeras och förslag om just sådana skattehöjningar. Det senaste exemplet på detta är den s.k. valpskatten. Strax före den socialdemokratiska kongressen förklarade Kjell-Olof Feldt att fler skatter på penningmarknaden inte var aktuella — men på kongressen kom förslaget om valpskatten. Ett sådant beteende skapar inte den stabilitet i den ekonomiska politiken som parterna på arbetsmarknaden har rätt att kräva. Därefter har regeringen visserligen inte förnekat att det skulle komma fler skattehöjningar, men statsministern sade här i kammaren i oktober att skattetrycket ”så småningom” helst skulle sänkas. De första förslagen från regeringen efter detta påstående är en skattehöjning på 25 öre på bensinen, 9 skatt på anställdas motionskuponger och kaffekuponger och litet till. Några förslag som skulle kunna motverka dessa höjningar har inte synts till — tvärtom kommer säkert riksdagens socialdemokrater strax att avslå folkpartiets förslag på lägre marginalskatter. Finansministern gäller visserligen för att vara en skicklig pedagog, men att göra svart till vitt tror jag inte han klarar. Skattehöjningar är och förblir skattehöjningar! Bristen på stabilitet är än mer uppenbar i hanteringen av arbetsgivaravgifterna. Det som har bedrivits på detta område är ren kvartalspolitik. I januari föreslog regeringen en kraftig höjning av arbetsgivaravgifterna. Samtidigt sade man att det skulle försvåra avtalsrörelsen. Nej, de får inte höjas, sade vi i folkpartiet. I april sade regeringen i kompletteringspropositionen att avgiftshöjningen kanske kunde återtas om parterna sluter avtal på s.k. rimlig nivå. Vänta inte utan återta höjningen genast, sade vii folkpartiet. I oktober ville vi från folkpartiets sida ge riksdagen ännu en chans att återta avgiftshöjningen. Nej, det behövs inte, sade regeringen och de andra partierna. I november föreslår sedan regeringen själv att avgiftshöjningen skall återtas. Vad är detta om inte kvartalspolitik? Vi i folkpartiet har konsekvent motsatt oss höjningen av arbetsgivaravgifterna. Det är i och för sig bra att regeringen nu har gett oss rätt, men det intryck som allmänheten och parterna har fått av regeringens politik är inte stabilitet utan osäkerhet och nyckfullhet. Ombytligheten är stor också när det gäller s.k. cash limits. Förslaget kom i kompletteringspropositionen i april. Inga siffror nämndes, men den allmänna tolkningen var att det var långtidsutredningens 3 26 som skulle gälla. I regeringens konjunkturprognos i oktober beskrevs två alternativ, med 3 90 löneökning i det bästa. I propositionen om den meddellånga sikten litet senare i oktober sades att 3 70 skulle vara ett riktmärke för löneökningarna. I den nu aktuella propositionen, nr 60, finns inte heller någon siffra, men vid presskonferensen någon gång i mitten på november talade finansministern om 4 Yo plus 1 å 2 2 för den eftersläpning som skett. Långtidsutredningens 3 0 har nu hastigt och lustigt blivit 5-6 20. Och 6 76 är den nivå som resulterar i långtidsutredningens sämre alternativ, med sjunkande tillväxt och stigande arbetslöshet. Vem kan bli klokare av en sådan sifferlek? Om man nu ändå skulle lägga fast cash limits — ett lovvärt försök som vi i folkpartiet stödde — borde man ha hållit fast vid de 3 20 som antyddes när förslaget presenterades. Jag menar att regeringen genom denna kvartalspolitik och ombytlighet har agerat utomordentligt oskickligt och därigenom förvärrat läget. Herr talman! Jag förmodar att finansministern kan hålla med om att löntagarna är intresserade av löneökningar efter skatt. Om det skall kunna bli några sådana med de skatteskalor som riksdagen har beslutat om för nästa år, krävs det stora nominella löneökningar, alltför stora för bevarad konkurrenskraft. Lägre marginalskatter redan nästa år, i enlighet med folkpartiets förslag, skulle däremot göra det möjligt med höjda reallöner utan försämrad konkurrenskraft. Lägre marginalskatter har dessutom den fördelen att det blir ett första steg på den väg som är alldeles nödvändig i fortsättningen. Vad som är rätt på sikt kan aldrig vara fel i det korta perspektivet. Finansministern har ju i direktiven till inkomstskattekommittén mycket klarsynt argumenterat för att lägre marginalskatter leder till lägre lönekostnadsökningar och lägre inflation. Varför har han nu övergivit denna insiktsfulla ståndpunkt? Eller var den inte allvarligt menad? Tillsattes utredningen bara som ett försök att föra undan skattefrågan från nästa års valrörelse? Det är i så fall dömt att misslyckas. Om riksdagen i dag skulle acceptera folkpartiets förslag att sänka marginalskatterna med 3 procentenheter för alla heltidsarbetande, är jag övertygad om att löntagarna omedelbart skulle räkna ner sina lönekrav. Det är sent, men ännu inte för sent. Vi i folkpartiet har också föreslagit att man skall skapa större inbyggda incitament för parterna på arbetsmarknaden att sluta avtal på låg nivå. Det kan ske genom att reformera arbetslöshetsförsäkringen, så att den i större utsträckning än i dag finansieras direkt av parterna och dessutom finansierar en större del av de arbetsmarknadspolitiska insatser som kan bli nödvändiga för t.ex. arbetslös ungdom. Här finns nu en departementspromemoria från arbetsmarknadsdepartementet som tyvärr går i helt motsatt riktning. Löneökningarna bestäms förvisso inte bara av avtalen. Även löneglidningen är en bidragande faktor. Inte under något av de senaste tio åren har löneglidningen i själva verket varit mindre än 3 96. Det har i debatten föreslagits skatt på löneglidning för att därigenom dämpa den. Det har finansministern avvisat, vilket jag tycker är klokt. Men det finns andra metoder, som finansministern också har avvisat, vilket jag tycker är mycket oklokt. Jag tänker på olika typer av bonuslöner och andel-i-vinst för de anställda. Jag skall inte upprepa alla de fördelar vi i folkpartiet ser med bonuslöner och andel-i-vinst, de är förhoppningsvis väl kända. Långtidsutredningen t.ex. har låtit sig övertygas. Den skriver: ”Personalen bör bli delaktig i det resultat som den varit med om att skapa.” Det gäller visserligen de offentliganställda, men jag har svårt att tro att inte långtidsutredningen menar att detta är precis lika giltigt för privatanställda. Det tycker i alla händelser vi i folkpartiet. Men socialdemokraterna misstror och ogillar andel-i-vinst, som sägs hota den solidariska lönepolitiken. Men om nu ett blint fasthållande vid den solidariska lönepolitiken innebär att det blir för stor löneglidning, måste regeringen välja. Det handlar om att antingen hålla fast vid den solidariska lönepolitiken, och då också få för stor löneglidning, eller rucka något på den solidariska lönepolitiken för att dämpa löneglidningen. Jag tycker man skall välja den senare vägen. Regeringen har redan öppnat dörren på glänt för detta genom att medge att, som det sägs i proposition 60, ”fördelningen av löneutrymmet bör ske så att statens personalförsörjningsintressen tillgodoses”. Det är ett krångligt sätt att säga marknadslönetillägg, ett ord som man annars brukar använda. Varför inte ta steget fullt ut och öppet erkänna att olika typer av bonuslöner och andel-i-vinst skulle dämpa lönekostnadsökningarna? Om de anställda vet att de får del av resultatet, minskar skälen att i förväg, för säkerhets skull, ta ut så mycket som möjligt. Men då måste regeringen ändra sig och sluta motarbeta system för de anställdas andel-i-vinst, då måste man alltså ta bort arbetsgivaravgifterna på vinstandelarna. Herr talman!

Lägg i stället, Kjell-Olof Feldt, fram ett förslag i budgetpropositionen om sänkta marginalskatter. Jag lovar att då inte klaga på nyckfullhet och ombytlighet, utan att i stället berömma en som är klok nog att veta när han haft fel. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till de reservationer i betänkande nr 10 som är undertecknade av folkpartisterna.

Herr talman! I tisdagens ekonomiska debatt liknade finansministern det ekonomiska läget vid att Sverige har klättrat upp ur en avgrund och nu står vajande på kanten. Vid minsta obetänkta rörelse i fel riktning skulle landet ramla ned i avgrunden igen. Regeringens budskap är klart: Sverige fördes ned i avgrunden mellan åren 1976 och 1982. Efter 1982 har Sverige klättrat upp ur den ”borgerliga avgrunden”. Den ekonomiska krisen är nu över. Sverige står på stabil grund ovanför avgrunden — visserligen något vacklande. Den historieskrivning som regeringen gör är ofullständig och dessutom felaktig. På 1950 och 1960-talen fanns ingen avgrund. Sverige stod på en stabil grund, som de flesta andra länder. I början av 1970-talet kom oljeprischocken. De oljeproducerande länderna grävde ett stort hål i den svenska ekonomin genom sina kraftigt höjda oljepriser. Tillväxten i omvärlden minskade påtagligt. Det naturliga i denna situation hade varit att ”fylla ut hålet” genom att strama åt den inhemska efterfrågan. På detta sätt hade den ekonomiska grunden varit stabilare att stå på. Den socialdemokratiska regeringen gjorde i stället tvärtom. Politiken lades om i expansiv riktning. Den inhemska efterfrågan stimulerades. På detta sätt grävdes hålet ännu djupare. Sanden man grävde upp lades på kanterna. På denna bräckliga grund vilade det svenska folkhemmet. Det gav en illusion om att det gick bra för Sverige, vilket medförde krav på högre löner. Avtalsparterna grävde hålet djupare med sina ”löne-spadar”. Regeringen spädde på med arbetsgivaravgifter. Lönekostnadsökningarna steg, och var under åren 1974 och 1975 över 40 96. Hålet som oljeländerna skapade blev genom regeringspolitiken till en avgrund. Det svenska folkhemmet blev ett Babels hus. Vid minsta oväder skulle huset obönhörligt åka kana ned i avgrunden. Det blev också oväder. Den internationella kris i världsekonomin som uppstod blev både djup och långvarig. Det blev det värsta skyfall som världen skådat sedan 30-talet. Det brukar heta att den som gräver en grop åt andra ofta faller själv däri. — Prot. 1987/88:47 Det stämde inte i detta fall. Socialdemokraterna förlorade valet 1976, ochen 17 december 1987 regering ledd av centerpartiet tog över. Andra fick röja upp efter socialdemo-= = Tma. poor on kraternas misslyckade ekonomiska politik. Mycket snart efter regeringstillträdet rutschade det svenska folkhemmet i snabb takt nedåt mot avgrunden — i betydligt snabbare takt än de länder som hade fört en förnuftig ekonomisk politik efter oljeprischocken. Genom två hårt kritiserade devalveringar — 1976 och 1977 — bidrog de icke-socialistiska partierna till att fallet blev mindre. Folkhemmet och den svenska ekonomin började därefter att sakta klättra uppåt igen. Avgrunden fylldes ut genom att den icke-socialistiska regeringen satsade stora belopp på att omstrukturera det svenska näringslivet — en strukturrationalisering som saknar motstycke i hela västvärlden och som har fått beröm från olika håll. Hela näringar försvann, och andra skapades. På detta sätt klarade de centerledda regeringarna att också hålla nere arbetslösheten under 4 96, medan övriga Europa upplevde tvåsiffriga arbetslöshetsprocenttal. Denna investering har Sverige fortfarande nytta av. År 1978 kom den andra oljeprischocken. Avgrundsdjupet ökade igen. Folkhemmet rutschade åter utför — ned mot avgrunden, Det gick dock i en jämfört med 1976 betydligt långsammare takt — detta till följd av en förnuftigare ekonomisk politik. År 1981 devalverade så regeringen åter, och den svenska ekonomin började återhämta sig. Innan effekterna av denna devalvering hunnit verka återtog socialdemokraterna makten 1982. Regeringsperioden inleddes med en jättedevalvering. Genom denna manöver klättrade Sverige ytterligare ett par pinnhål upp ur avgrunden. Avtalsparterna har dock fortsatt att med sina lönespadar gräva avgrunden djupare. Andra krafter har dock sett till att folkhemmet inte åter rutschat utför. De oljeproducerande länderna har genom den s.k. omvända oljeprischocken haft vänligheten att ge tillbaka en betydande del av vad de tidigare tagit. Regeringen har också fått bra draghjälp utifrån genom den förbättrade internationella konjunkturen, fallande dollarkurser, fallande internationell inflation och fallande internationella räntor. På detta sätt har Sverige segat sig upp till kanten på avgrunden. Där står nu regeringen med Kjell-Olof Feldt i spetsen längst uppe på kanten framför den avgrund socialdemokraterna själva var med och skapade i början på 70-talet. Regeringen står dock inte på egna ben utan i hög grad stöttad av vänliga oljeschejker, centralbankschefer och automatiska devalveringar till följd av dollarfall. Skulle detta stöd svikta det minsta skulle regeringen återigen handlöst kunna falla ned i avgrunden. Nedanför står också avtalens parter och gräver för brinnande livet. Platsen där finansministern står undermineras alltmer. Herr talman! De grundläggande problemen i svensk ekonomi har dolts bakom en rad för Sverige mer eller mindre tursamma sammanträffanden, men de är ingalunda lösta. Fortfarande är det så här: 1. Svensk industri tappar marknadsandelar, även utan ytterligare konkurrenskraftsförsämringar. 2. Konkurrenskraften försämras fortlöpande. Fortfarande är kostnadsut 13 vecklingen i Sverige högre än i omvärlden. Den inhemska konsumtionen är för hög. Tillväxten bärs upp av konsumtion, inte kapitalbildning. Den externa balansen kommer enligt prognoserna att försvagas kraftigt redan nästa år. 4. Sparandet är på tok för lågt. Sverige har världens sämsta hushållssparande. I det läget påstår sig socialdemokraterna och finansministern ha baxat Sverige upp ur avgrunden och ut ur den ekonomiska krisen. Sanningen är att vi med nuvarande utveckling inom ett par års tid kan vara tillbaka längst ned i avgrunden. Läget är för tillfället särskilt riskabelt efter vad som hänt på de internationella finansmarknaderna. Osäkerheten om vad som händer i de stora industriländerna är stor. En kraftig finansiell åtstramning i USA utan motsvarande expansiv politik i Europa och Japan kan medföra en kraftig lågkonjunktur. Denna risk måste beaktas då den ekonomiska politiken utformas. En viss säkerhetsmarginal måste hållas för att kunna klara även ett scenario med en kraftig recession. Det är mot denna bakgrund man skall se regeringens ekonomiska proposition med det s.k. sex-punktsprogrammet och det betänkande som vi nu diskuterar. Regeringen sätter upp i och för sig riktiga mål för den ekonomiska politiken. Den inhemska efterfrågan skall bromsas och utbudssidan stimuleras. Dessutom skall efterfrågetillväxten i de överhettade sektorerna dämpas och den nominella lönestegringen hejdas. Detta är gott och väl. Tittar man dock på vad regeringen föreslår i propositionen finner man både att åtgärderna är kraftlösa och att de till viss del motverkar de mål man ställt upp. Det första målet för det ekonomisk-politiska paketet är en dämpning av den inhemska efterfrågan. Detta skall uppnås genom en stimulans av sparandet. I propositionen föreslås att en bonusränta införs för nya konton i allemanssparandet. Dessutom hänvisas till den extrainsättning i allemanssparandet som redan är beslutad. Enligt centerpartiets mening är dessa reformer långt ifrån tillräckliga för att dämpa den inhemska efterfrågan. Regeringen motverkar dessutom sina egna mål genom att samtidigt föreslå att den redan beslutade arbetsgivaravgiftshöjningen skall återtas. Därmed införs en ofinansierad reform på ca 7 miljarder kronor som späder på den inhemska efterfrågan högst betydligt. Till detta skall också läggas de 20 miljarder som strömmar ut på marknaden i januari isamband med att skattefondssparandet släpps fritt. Dessutom har vi en högst osäker avtalsrörelse framför oss. Den inhemska efterfrågan kommer tack vare den förda politiken att spädas på betydligt trots regeringens målsättning om motsatsen. Detta anser vi är en högst oansvarig politik i ett läge där säkerhetsmarginaler krävs. Centerpartiet föreslår i sin motion en rad åtstramande åtgärder. För det första vill vi ge sparandet en kraftig stimulans för att dra in köpkraft och stimulera kapitalbildningen. Under 1987 förutspås sparandet t.o.m. bli negativt. Detta är unikt inom OECD-länderna. Det låga sparandet har utan tvivel bidragit till de överhettningstendenser som kännetecknat svensk ekonomi under senare tid. Vi i centerpartiet föreslår ett nytt sparsystem för långsiktigt sparande. Vi anser att en typ av investeringskonto bör införas. Det skulle kunna fungera så att man sparar ett maximalt belopp — vi har utvecklat detta i vår reservation. Det skulle vara ett personligt investeringskonto med samma villkor som för allemanssparandet. Insättning på kontot får ske med upp till ett halvt basbelopp per person och år. Det innebär att insättningen skulle maximeras till 12 250 kr. för år 1987. På kontot får sparande ske på räntebärande sparkonto, i aktiefond, aktier, obligationer, konvertibler eller motsvarande. Förvaltare av sparsystemet skulle vara banker, fondkommissionärer, försäkringsbolag och andra organisationer som uppfyller vissa väl definierade krav på säkerhet, kontroll, information och service. Ett system med personliga investeringskonton tror vi aktivt skulle kunna bidra till ett ökat enskilt sparande både i bank och i aktier. Det skulle också kunna bidra till ett ökat intresse för att starta eget företag samt att äga sin egen bostad. Detta målsparande riktar sig framför allt till yngre människor. Systemet lämpar sig också utmärkt för pensionssparande. Detta sparsystem skulle till skillnad från allemanssparandet ge ett system för ett mer långsiktigt sparande. För det andra vill centern införa en differentierad moms med lägre skatt på obearbetade baslivsmedel och högre skatt på umbärligare varor. På detta sätt stryps efterfrågan på s.k. sällanköpsvaror, dvs. de varugrupper som står för huvuddelen av konsumtionsökningen. Dessa varor har också ett stort importinnehåll. En differentierad moms enligt denna modell skulle skapa en förstärkning av den externa balansen. Tyvärr har ju en sådan fördelningspolitisk åtgärd som detta skulle vara delvis motarbetats genom de direktiv som finansministern har gett utredningen om indirekta skatter. För det tredje anser vi att regeringens sätt att sänka arbetsgivaravgifterna men ändå genomföra sjukförsäkringsreformer är ett olyckligt prejudikat. Arbetsmarknadens parter skall inte kunna beställa reformer av regeringen i storleksordningen 7 miljarder utan att behöva diskutera finansieringen. Centern anser att regeringen bör dra in motsvarande belopp genom införande av miljöavgifter. Miljöavgifternas motiv är framför allt miljöpolitiska. Företagen måste bära de kostnader föroreningarna orsakar samhället. Luftföroreningarna förorsakar dock samhället sjukvårdskostnader för enorma belopp årligen. Det är därför rimligt att företagen betalar en sjukförsäkringsreform genom avgifter som dessutom stimulerar till minskade sjukvårdskostnader på sikt. Det andra målet som regeringen sätter upp är en stimulans av utbudssidan. Som vanligt riktar regringens diskussion enbart in sig på lönekostnaderna. Man glömmer de viktiga kapitalkostnaderna. Detta trots att Sveriges ränta ligger en bra bit över konkurrentländernas. Centern har i sin motion skissat på en räntepressande politik. Den viktigaste komponenten i en sådan politik är en stramare finanspolitik. Vi har i våra budgetalternativ pekat på en rad vägar att minska statens utgifter, t.ex. för arbetslöshetsförsäkringen och bostadssubventionerna. En annan viktig del i en räntepressande politik är en slopad valutareglering. Rätt för valutautlänningar att köpa svenska kronobligationer skulle medföra ett kraftigt tryck nedåt på den svenska räntan. Den tredje komponenten är en utförsäljning av statliga företag med efterföljande inlösen av delar av statsskulden. Ett lämpligt objekt att börja med skulle kunna vara Procordia. Jag har förstått att socialdemokraterna har någon form av ideologiska motiv för att vara emot detta. Jag vill därför passa på att fråga finansministern varför staten måste driva hotellkedjor, hamburgerrestauranger, vaktbolag m.m. Det tredje målet för regeringens sex-punktsprogram är att minska efterfrågan i överhettade sektorer i ekonomin. Här hänvisas i propositionen till byggregleringen i storstadsområdena. Samtidigt är regeringen beredd att späda på överhettningen genom att sänka arbetsgivaravgifterna i dessa områden. Centern anser att det måste tas till krafttag för att minska bostadköerna och förbättra miljön i storstäderna. Detta kan endast ske genom att dämpa inflyttningen till storstäderna. De regleringar regeringen har infört skapar problem och stör ekonomins funktionssätt samt har svag effekt. Ett bättre sätt vore att använda ekonomiska styrmedel. Företagen måste i sina kalkyler lägga in de kostnader koncentrationen medför. Därför föreslår centern att den föreslagna sänkningen av arbetsgivaravgifterna endast genomförs utanför de överhettade delarna av storstadsområdena, Intäkterna från avgiften bör användas direkt för att avhjälpa de problem som inflyttningen skapar i dessa områden. Satsningar på bostadsbyggande och utbyggd kollektivtrafik är sådana exempel. Småföretagarna bör skyddas genom specifika arrangemang. Landstingen bör också kompenseras, då den s.k. Dagmaruppgörelsen byggde på förutsättningen om sänkta arbetsgivaravgifter även i storstäderna. Jag vill fråga socialdemokraternas företrädare om de är beredda att lämna den ineffektiva regleringsoch byråkrativägen i regionalpolitiken och i stället slå in på den mer dynamiska vägen med ekonomiska styrmedel. Den fjärde delen i det ekonomiska paketet är nedpressningen av den nominella löneökningstakten. Detta vill regeringen göra dels genom sänkta arbetsgivaravgifter, dels genom ett lönetak i den statliga sektorn. Centern har vid skilda tillfällen förespråkat kassabegränsningar och har därför kritiserat den socialdemokratiska modellen till lönetak hårt. Förslaget innebär inte en kassabegränsning i egentlig mening. Taket inkluderar bara lönekostnaden. En egentlig kassabegränsning måste ge en totalram för hela verksamheten så att besparingar kan prövas mot lönehöjningar. — Hur skall centrala förhandlare kunna pruta i verksamheter de inte har insyn i för att ge utrymme till lönehöjningar? — Hur kommer regeringen att kontrollera att avtalsparterna inte prioriterar bort politiskt beslutad verksamhet? Kassabegränsningar förutsätter enligt centerns mening flera saker: För det första måste hela verksamhetens anslag ingå. Detta förutsätter bl.a. förändrade statliga anslagssystem. För det andra måste förhandlingarna genomföras decentraliserat. Det är omöjligt att på central nivå göra omprioriteringar i verksamheten så att ökat utrymme för lönehöjningar kan skapas. För det tredje måste minimikrav på verksamheten ställas — krav som inte får rubbas vid eventuella omprioriteringar. Annars blir innebörden att parterna genom avtal kan rucka på redan fattade politiska beslut. Det räcker dock inte enbart med kassabegränsningar i den offentliga sektorn för att få ned inflationen. Regeringen måste skapa incitament för avtalsuppgörelser på en samhällsekonomiskt acceptabel nivå. Man måste göra trovärdiga deklarationer om att höga löneökningar inte kommer att pareras med devalveringar. Arbetsmarknadsparterna måste i större utsträckning få ta ansvar för den arbetslöshet som uppkommer genom deras egen försorg. Därför föreslår vi också att parterna skall finansiera en större del av arbetslöshetskassorna. Vidare bör arbetsgivaravgifterna inte höjas utan helst sänkas. Sänkta marginalskatter skulle på sikt kunna bidra till en lugnare löneutveckling, liksom samordnade avtalsperioder. Sammanfattningsvis kan sägas att centerpartiet ställer upp på de mål som regeringen har för den ekonomiska politiken. Däremot är de föreslagna medlen otillräckliga och motverkar i viss mån de mål man ställt upp. Centerns recept är följande: - En åtstramning av den inhemska efterfrågan genom ett kraftigt stimulerat sparande, en differentierad moms och införande av miljöavgifter. — En stimulans av investeringarna genom en räntepressande politik med stram finanspolitik, borttagen valutareglering samt utförsäljning av statliga företag. —- En nedkylning av de överhettade sektorerna genom undantag från arbetsgivaravgiftssänkningen. Herr talman! Med centerns politik skulle den säkerhetsmarginal skapas som dagens osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen kräver. Sverige skulle med denna politik stå på en fastare grund, ett par meter från avgrundskanten i stället för att som i dag stå och vaja vid själva kanten.

Herr talman! Utskottets tid för behandling har varit minimal, och det har tvingat fram en något summarisk behandling i vissa avseenden. Trots detta har de borgerliga partierna, så här mitt emellan diskussionen om ekonomisk politik på medellång sikt och den kommande budgeten med nya riktlinjer från regeringen, lyckats prestera 22 reservationer av totalt 25. Vpk har alltså tre stycken, som är koncentrerade till de områden av den ekonomiska politiken som nu är uppe till behandling, samt någon fråga som aktualiserats av de borgerliga. Våra reservationer gäller lönekostnadsutvecklingen och lönetaket för den statliga sektorn samt matmomsen. Därtill kommer ett särskilt yrkande som jag avser att lägga fram under denna debatt. Det gäller sänkningen av den allmänna löneavgiften, som vi är kritiska till. Den kritiken har inte riktigt framkommit i betänkandet såsom det är utformat. Varför har då de borgerliga så många reservationer till en så liten proposition? Varför har man ansträngt sig så till den milda grad för att kunna ”koka soppa på en spik”? Vilken är anledningen, nu när vi inom kort väntar på nya förslag från regeringen? Kanske budgetförslagen och riktlinjerna för den ekonomiska politiken redan är tryckta och lagrade inför publiceringen efter helgerna? Efter att ha funderat litet kan jag inte finna någon annan anledning än att valpaniken har börjat sprida sig och att man till varje pris måste försöka prestera reservationer som visar att man har någon annan uppfattning än regeringen i ekonomisk-politiska frågor. För egentligen är man ju rörande överens med regeringen om huvuddragen i den ekonomiska politiken. Det är ju en politik som i stort sett tillfredsställer de borgerliga partierna. — Den tredje vägen med höga vinster och lönetak måste vara perfekt för de borgerliga partierna. Lägre löner och högre vinster är ju gamla högerkrav, lika gamla som kapitalismen — om inte ännu äldre, men i de förkapitalistiska samhällena hade man andra former för utsugning och berikande av dem som hade tillgångar. — Makt och ägande lämnas orörda. Fonder och medbestämmandelagar är harmlösa och hotar inget kapitalägande. Det kommer heller inga sådana förslag. — Skattepolitiken går mot ytterligare sänkta marginalskatter, som mest gynnar de högavlönade. En fortsättning på den underbara natten med folkpartiet ser ut att bli resultatet av skatteöverläggningar. — Med fortsatt överackumulation av mervärdet hos kapitalägarna kan spekulationsekonomin förväntas öka i omfattning. Efter börsnedgången kommer naturligtvis en period av avvaktan, efter den chock spekulanterna har fått, men sedan kommer nya medel och nya metoder säkert att skapas för att fortsätta med spelekonomin, precis som det har varit under de senaste sex åren. Vi har t.ex. sett hur optionsmarknaden har utvecklats. — Avregleringarna och närmandet till EG pågår. Det första tecknet vid sidan av minskade valutaregleringar kom häromdagen när vi fick besked om att S-märkningen av elartiklar skall slopas. Det finns alltså många tecken på att en borgerlig politik håller på att genomföras. — Dens.k. valpskatten, som ju behandlas i detta betänkande, är verkligen harmlös och är ingen åtgärd mot spekulationen, om någon nu trodde det. Dess största effekt var kortsiktig och riktad mot en radikal opinion på den socialdemokratiska kongressen. Det var en skatt för invärtes bruk inom det socialdemokratiska partiet, kan man säga. Spekulationsekonomin kommer den inte att göra mycket åt, den saken är säker. Det jag har nämnt var några av de inslag i den ekonomiska politiken som de borgerliga verkligen måste anstränga sig för att hitta någon punkt att klaga över och reservera sig mot. Det tycker jag dagens betänkande visar. I ärlighetens namn skall sägas att det faktiskt finns avgörande skillnader mellan socialdemokrater och borgerliga på en rad punkter. Vi kan t.ex. se detta när det gäller utförsäljningen av de statliga företagen och Procordia, och även i andra sammanhang då man introducerat statliga företag på börsen. Man har mjukat upp skrivningarna när det gäller effektiviteten i den offentliga sektorn. Man börjar komma till besinning. Det finns alltså en rad tecken som tyder på att det är skillnader. Men beträffande huvuddragen i den ekonomiska politiken borde de borgerliga inte ha något att klaga över. Herr talman! Propositionen är ganska begränsad vad gäller förslag till åtgärder. En del har vi kunnat acceptera, men några är vi kritiska mot. Jag vill nämna de frågor där vpk har en annan uppfattning än regeringen. Jag börjar då med sänkningen av den allmänna löneavgiften. Det finns alltså ett beslut om en höjning, vilket regeringen nu tar tillbaka — helt i onödan, som jag ser saken. Trots de förbättrade statsfinanserna finns det starka skäl att låta företagen vara med och betala en större andel av nödvändiga reformer på en rad områden. Arbetsgivaravgifter är enligt vår mening inte det allra bästa medlet. Det finns avigsidor i det sammanhanget, även om vi också ibland föreslår arbetsgivaravgifter. Men då gör vi det därför att vi anser det vara motiverat i syfte att få en inkomstkälla. Man får ju väga skadan mot nyttan i varje enskilt fall. Vi anser att det borde vara bättre att ta in samma summa genom t.ex. vinstskatt. Det vore en bättre metod, särskilt som vinsterna nu är ganska höga — och det kommer de även fortsättningsvis att vara. Då man en gång beslutat att ålägga företagen avgifter, finns det ingen anledning att backa från beslutet — det finns ju många hål att stoppa pengarna i.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 Vi har hört att det här skulle kosta 7,5 miljarder kronor för statskassan under 1988/89. Det är faktiskt en hel del pengar med tanke på de angelägna reformer som väntar på att bli finansierade. I dag diskuterar vi matmomsen. Denna skulle kanske kosta inemot 20 miljarder kronor — men 7,5 miljarder vore också ett steg på vägen. Ett annat sätt för regeringen att få inkomster vore att så att säga sätta pengar bakom alla vackra ord om satsningar på skolan, på utbildning, på vård och inom den gemensamma sektorn — dvs. sådant som det talades om när det var dags för socialdemokraternas partikongress. Sedan något om lönetaket, herr talman! Egentligen är det värt en debatt för sig. Beslut har tidigare fattats. Övriga partier är överens om att det skall vara ett lönetak — kassabegränsning är kanske ett mera rättvisande ord. Själva förslaget berör inte bara lönenivån, utan det är också tänkt som en press när det gäller verksamheter och anställningsförhållanden. Ja, över huvud taget, är det tänkt som ett rationaliseringsinstrument som de anställda själva skall överta ansvaret för. De borgerliga är oroliga för att lönetaket inte skall bli tillräckligt och för att det inte skall bli effektivt. Man är rädd för att det skall ligga för högt. Det är de borgerligas huvudinvändning mot förslaget. I övrigt är man överens — som jag tidigare har sagt — om införandet av ett lönetak. Meningen är alltså att kassabegränsningen skall gälla en viss summa pengar-— en viss nivå beträffande anslagen. Om de anställda inom ett område anser att de av olika skäl behöver ett större lönelyft, skall de själva tvingas genomföra förändringar, rationaliseringar, besparingar eller t.o.m. personalminskningar för att åstadkomma ett utrymme för önskade löneökningar. Det är ju det som är tanken med det här lönetaket, alltså kassabegränsningen. Utan att göra några jämförelser påminner detta väldigt mycket om SAF:s självstyrande grupper ute i fabrikerna och på verkstadsgolven. De anställda, som jobbade i team, skulle själva sköta utslagningen och utsorteringen av dem som inte orkade hänga med. Det förslag som här läggs fram är ett förslag i samma ideologiska anda. När Margaret Thatcher införde ett liknande system reste sig håret på vänner av ordning och socialism. Men nu traskar den svenska regeringen efter och avhänder sig på detta sätt det politiska ansvaret för prioriteringar och organisationsförändringar. Man skjuter över ansvaret på de anställda och de avtalsslutande parterna — för det är väl det som är meningen i detta sammanhang. Det accepterar inte jag. Nu finns det dock en hake i fråga om det tänkta systemet. Det har nämligen kommit skarpa protester från fackligt håll. Man vill inte acceptera det här. Det är ju alldeles självklart att motparten i förhandlingar kan uppträda på ett sätt som man inte väntat sig. Jag har tidigare i finansutskottet frågat löneministern — som nu finns här i kammaren — vilka maktmedel man tänkt sig och hur lönetaket skall genomföras, om avtalen hamnar på en högre nivå än det tänkta taket. Det uppstod då en diskussion, men min fråga kvarstår. Finansministern kan kanske lämna ett svar på frågan om hur man i praktiken har tänkt sig att kunna genomföra ett lönetak utan att sätta den fria förhandlingsrätten ur spel. Eller är det så, att förhandlingsrätten också skall offras eller naggas i kanten på den tredje vägens långa vandring åt höger? Vi i vpk motsätter oss med skärpa att sådana lönetak, s.k. cash limits, införs i vårt land. Sådant är ffrämmande för våra traditioner, och det är ett sätt för politiker att smita från ansvaret för förändringar som sker — med hänvisning till knappa ekonomiska medel. Så något om de borgerliga motionerna, herr talman, som dagens betänkande väsentligen handlar om. I den störtflod av yrkanden som finansutskottet hade att möta återfanns centerns nya och vpk:s 16 år gamla fråga om sänkt skatt på maten. Vi har inte väckt någon motion i det avseendet, eftersom vi ville spara med det tills budgetbehandlingen påbörjas. Vi tyckte nämligen att frågan bör tas upp i det sammanhanget. Men eftersom nu centern har tagit upp frågan, har jag funnit anledning att reservera mig till förmån för förslaget om ett införande av differentierad, sänkt, moms på maten. Först och främst vill jag slå fast att vpk-arna i riksdagen och även ute i landet — förmodligen vill också en majoritet av svenska folket, vilket framgår av olika undersökningar, ha en sänkning av matmomsen — naturligtvis är mycket glada över att ännu ett parti har börjat driva den här frågan. Det är — Prot. 1987/88:47 alldeles utmärkt. Ja, det är egentligen en stor framgång att det finns ännu ett — 17 december 1987 riksdagsparti som driver denna viktiga fråga. SEA äs SR Det finns emellertid några oroande inslag i sättet att driva frågan. Jag skulle vilja höja ett varnande finger i detta sammanhang. Centern driver så hårt frågan om sänkta marginalskatter och en differentiering av momsen i olika nivåer att det kan vara svårt att komma framåt i detta sammanhang. Samtidigt förtar man ju en del av de stora fördelningspolitiska effekter som kan bli resultatet av en sänkning eller ett slopande av matmomsen, om reformen skall betalas genom höjd moms på andra varor eller på deras bekostnad som man tänkt sig skall gynnas av reformen. Då blir inte effekterna vad de annars skulle ha blivit. När det gäller den utredning som arbetade för några år sedan och där jag satt med — jag reserverade mig då — påvisade jag att fördelningseffekterna, trots att direktiven förbjöd en finansiering på annat sätt än genom höjd moms på andra varor, skulle bli mycket stora, om man tog in pengar på reformen på annat håll. Även om man höjde momsen på andra varor hälften så mycket som hade varit nödvändigt för att följa direktiven, skulle det ge fördelningspolitiska effekter. Om man finansierade en sänkning av matmomsen genom kapitalbeskattning eller bolagsbeskattning eller genom att ta av de enorma vinster som finns i samhället, skulle det naturligtvis få enorma effekter för vanligt folk. Det skulle alltså vara den största relativa lättnaden för den som har liten inkomst eller stor familj. Ju mer av reformen som kan finansieras utan att det drabbar dem som man vill gynna, desto större fördelningspolitiska effekter får reformen. Det är vad vi i första hand vill framhäva i vår reservation. Men vi vill inte låsa oss helt vid detta. Vi vägrar inte att diskutera olika finansieringssätt. Det kan ju komma bra förslag. Ju fler som intresserar sig för frågan, desto bättre blir underlaget i fråga om lösningar. Herr talman! Jag tror att det ytterst handlar om politisk vilja och inte minst om politisk prestige när det gäller att komma vidare i den här frågan. I annat fall skulle frågan ha varit löst för länge sedan — trycket från folket är ju så stort. Herr talman! Med dessa ord yrkar jag bifall till det av mig framlagda särskilda yrkandet, som jag nyss har läst upp och som har distribuerats här i kammaren. Dessutom yrkar jag bifall till vpk-reservationerna i betänkandet. I övrigt hänvisar jag till de särskilda yttranden som avgetts.

Herr talman! Finansutskottets ordförande nöjde sig i stort sett med att återge innehållet i propositionen och reservationerna. Det är inte så lätt att föra en debatt med Arne Gadd eftersom han alltid faller tillbaka på sin förtröstan om att regeringen skall ordna allt till det bästa utan råd från riksdagens finansutskott. Han ställde dock en direkt fråga. Den gällde varför det löfte vi kräver av — Prot. 1987/88:47 regeringen om att den skall avstå från prisstopp inskränker sig till 1988. Jo, 17 december 1987 det kan jag ge en mycket bra förklaring till. Den begäran om förlängningsSOom — Yjsbomnmickonnl Arne Gadd automatiskt har vidarebefordrat från regeringen till kammaren utlöper den 20, möjligen den 21, december 1988. Efter den borgerliga valsegern i höst blir det inte tal om att begära en sådan förlängning från riksdagen, och därför behöver vi inte tala om vad som skall ske därefter. Trots att Arne Gadd inte brukar vilja ge sig in på sådana resonemang skulle jag ändå vilja höra hans synpunkter på sparandets utveckling i Sverige. Det kommer att visa sig vara en nyckelfråga när det gäller hur vi skall kunna återställa balansen i ekonomin. I Sverige minskar som bekant hushållssparandet. Det är negativt sedan 1985, och man räknar med att det i år och nästa år skall vara minus 2,6 9. Men det är inte bara i hushållen som sparandet minskar, det minskar också i företagen, mycket beroende på stora skatteinbetalningar. Hela den privata sektorns sparande reduceras alltså kraftigt. Det är baksidan av vad finansministern ofta skryter med, nämligen att statsfinanserna förbättrats kraftigt. Något tillspetsat skulle man kunna säga att regeringen privatiserat de tidigare underskottsproblemen i statsbudgeten, för nu är det den privata sektorn som går med underskott i stället. Med den privatiseringen har man inte på något sätt löst de grundläggande problemen i svensk ekonomi. Däremot kan man konstatera att denna utveckling ligger i linje med den socialdemokratiska synen på sparande. Enligt det synsättet skall sparandet ske kollektivt, gärna i offentlig regi, så att politiker och fackföreningsledare får större inflytande över kapitalets användning i samhället. Nedgången i hushållssparandet är alltså ingen tillfällighet. Jag vill se det som ett utslag av ideologisk medvetenhet, någonting som man avsiktligt har drivit fram. När socialdemokraterna säger att det vore angeläget med ett ökat hushållssparande, ger de små dusörer till spardelegationen för dess annonskampanjer med den ena handen. Men med den andra handen passar man samtidigt på att höja olika typer av skatter som försämrar sparandet i den privata sektorn, t.ex. pensionsskatten som i ett slag socialiserade drygt 16 miljarder kronor av enskilt sparande. Jag vill då fråga: Tycker Arne Gadd det vore bra med ett positivt hushållssparande i nivå med jämförbara länder? Vad vill han göra för att vi skall uppnå detta här i Sverige?

Herr talman! Arne Gadd ägnade sig mest åt en lång litania över att oppositionen hade tyckt för mycket och föreslagit för många saker. Han talade om konvulsioner på grund av en så oskylott säga. Det är just för att den är så oskyldig och så otillräcklig som vi från oppositionen har känt oss tvungna att komplettera med sådana förslag som regeringen uppenbarligen inte har vågat eller velat lägga fram. Jag måste också få reagera mot Arne Gadds sätt att beskriva partiernas ställning i fråga om arbetsgivaravgifterna. Jag skall tala om vad som faktiskt har förevarit. Folkpartiet sade i januari nej till denna höjning, vi sade i april nej till höjningen, vi sade i oktober nej till den föreslagna höjningen och vi säger nu nej till den föreslagna höjningen. Regeringens uppfattning kan man 27 beskriva på följande sätt: Man föreslog höjningen i januari, man sade nja, kanske, kanske inte i april, man sade nja, kanske, kanske inte i oktober, och nu säger man nej. Med bästa vilja i världen kan man inte anse annat än att det är regeringen som har ändrat åsikt. Arne Gadd uttryckte ändå en uppfattning som var något positiv i det att han sade att prisregleringar under lång tid inte är bra. Då kan man fråga vad Arne Gadd har för tidsperspektiv. Vad är lång tid? Den prisreglering som nu är i kraft har faktiskt varit i kraft under större delen av detta år och kommer att gälla ytterligare några månader. Om man går till den period under vilken socialdemokraterna har regerat nu senast, sedan 1982, har prisregleringen varit i kraft under summa två år. Det tycker jag är en ganska lång tid. Arne Gadd tycker inte om vinstandelar för de anställda, det framgick med önskvärd tydlighet. Men det var litet motsägelsefulla motiveringar, får jag säga. Först är det lön, och då skall det beskattas som lön. Sedan är det inte lön därför att det bestäms på ett annat sätt. Om Arne Gadd tänker efter en gång till skall han finna att vinstandelar för de anställda har flera förtjänster. De skapar sparande, de skapar medägande, de skapar en vi-känsla i företaget och de kan dämpa löneglidningen. Det är synd att Arne Gadd har denna negativa inställning. Avslutningsvis vill jag, herr talman, fråga Arne Gadd med anledning av hans anförande: Är han inte ett enda dugg orolig över vad som kommer att hända med lönekostnadsökningarna i svensk ekonomi?

Herr talman! Arne Gadds inlägg var väl inget under av klarhet. Han hade mest en rad funderingar kring andras reservationer. När det först gäller NCB-frågorna tycker jag att Arne Gadd skall ta upp dem med bonderörelsen. Den får svara för sig, och jag har ingen anledning att kommentera detta. Vad sedan gäller skattefrågorna tycker jag det är viktigt att de skattesänkningar som skall göras sker med en fördelningspolitisk profil. Centern tycker det är viktigt att slåss för att behålla grundavdraget, för att få rättvisa kommunalskatter, också med regionalpolitisk profil, för att sänka momsen på livsmedel och också sänka marginalskatten. Det är också viktigt att man beaktar de marginaleffekter som skatteskalan har i relation till inkomstprövade bidrag. Det är viktigt att sträva efter ett sänkt skattetryck, men man bör också då och då tänka på den bottensats alla har i form av 30 kr. i kommunalskatt. När det gäller den differentierade momsen innebär centerns förslag en omfördelning inom momssystemets ram. Det är också en fördelningspolitisk åtgärd som är värdefull. Vår inriktning är inte att avskaffa momsen helt. Vi vill sänka skattesatsen till byggmomsnivå, och det skulle innebära att man fick höja skatten på en del s.k. umbärliga varor. Detta skulle ha en fördelningspolitisk profil som vore bra för barnfamiljer och pensionärer och för en och annan skolkamrer som skall räkna fram vad maten i skolorna kostar. Det vore en värdefull reform både i en framtida avtalsdiskussion och i en skattedebatt. Om man sänkte momsen till byggmomsnivå skulle det innebära en sänkning av livsmedelskostnaderna med 8,5 96, vilket inte är att förakta. Det finns också ett starkt folkligt stöd för detta, och det är bra att frågan diskuteras av många. Det föreligger naturligtvis vissa åsiktsskillnader mellan vpk och oss när det gäller finansieringsansvaret, eftersom vi är beredda att ta det fullt ut. Arne Gadd kommenterar också reservationen om Procordia. Man har tydligen vissa ideologiska bekymmer med att klara av detta. Vi har sagt att Procordia inte skall säljas ut till dagskursen utan först efter halvårsskiftet. Jag antar att Arne Gadd har någon förhoppning om att landets ekonomi skall vara bra framöver och att det skall finnas möjlighet att hantera detta ärende. Jag förstår fortfarande inte varför socialdemokraterna slåss för att vi skall äga lyxhotell. Vi har i dag hotellkedjor med en överstandard som ingen människa har bett om att få. Varför skall vi ha hamburgerrestauranger osv.? Enligt regeringen skall den inhemska efterfrågan minska. Tycker man att de 7 miljarderna då är en vettig inriktning? Jag yrkar bifall också till reservation 9, vilket jag glömde tidigare.

Herr talman! Det är intressant att matmomsfrågan alltid väcker så stor debatt. Det visar att den är intressant för det stora flertalet och även för partierna, även om de så gott det går försöker ta avstånd från förslaget. Jag tyckte Arne Gadd ironiserade litet över mitt ställningstagande. Han sade att jag hade suttit med i utredningen, så jag borde verkligen veta. Ja, det är det jag gör — det är därför jag har en annan text i min reservation än centern. Direktiven, som var så bindande för utredningen, sade att ett eventuellt förslag skulle finansieras inom momsens ram; då blev det inte så stora fördelningspolitiska effekter som det blir om man finansierar det på ett annat sätt. Det tycker jag att man gott kan diskutera. Jag vill inte binda mig när det gäller finansieringen, utan jag är öppen för olika lösningar och tycker att man bör kunna diskutera de förslag som kan komma fram för att åstadkomma en öppning i den här frågan. Därmed är jag inne på det andra yrkande som jag ställde och som Arne Gadd sade inte var särskilt precist till innebörden. Nej, det är det inte. Men det anger en inriktning och visar på en vilja att låta företagen betala en rimlig andel av statens inkomster, vilket de i rådande vinstläge gott och väl kan göra. Arne Gadd sade att den här propositionen var till för att ge riksdagen möjlighet att ta del av vad man hade tänkt sig i budgetarbetet. Om riksdagen då uttalar sig i enlighet med vårt yrkande är det också någonting att ta hänsyn till i budgetarbetet. Nu misstänker jag att budgetarbetet kommit så långt att möjligheterna att påverka det är ganska små. Kopplingen till matmomsfrågan i det här fallet är intressant. Det är 7,5 miljarder kronor som man ursprungligen hade tänkt ta in från företagen men som man nu avstår från. Då är vi inne på finansieringsfrågan. Med anknytning till vad centerns företrädare sade vill jag säga att 7,5 miljarder kronor skulle räcka en god bit på vägen för att ta bort momseffekten på de tidigare subventionerade livsmedlen, som enligt utredningen utgör 60-70 96 av de vanliga låginkomsthushållens inköp. Man skulle alltså kunna få till stånd en både riktad och fördelningspolitiskt viktig lättnad i hushållsutgifterna genom en sådan reform. Till detta skall läggas — nu när man vill hålla igen i ekonomin och oroar sig så mycket för att folk skall förköpa sig — att de områden där kostnaderna ökat mest under en tioårsperiod och även i den senaste redovisningen av prisoch kostnadsläget är maten, hyran och kollektivtrafiken. Och vilka hushåll är det som är mest beroende av att klara de utgifterna — är det låginkomsteller höginkomsthushållen?

Herr talman! Som svar på mina frågor om sparandet hänvisade Arne Gadd till propositionen. Skall jag fatta det så, att Arne Gadd är helt och fullt nöjd med att man inför en bonus till dem som inträder i allemanssparandet nästa år och att man dessutom öppnar möjligheter för vad man kallar för ideellt sparande? Därmed är saken klar — det står i propositionen, och därmed är problemet löst? Jag vill inte tro att ens Arne Gadd menar detta. Men han kan ju alltid göra som han gjort i övrigt: hänvisa i stället till det kommande budgetförslaget. Här i riksdagen skall egentligen inga beslut fattas eller ens frågor diskuteras — det är regeringen som lägger fast politiken, och såsom ordförande i finansutskottet vidarebefordrar Arne Gadd förslagen. Nu har vi i alla fall fått i gång en liten debatt om inflation och prisstopp. Jag förstod faktiskt inte Arne Gadds invändning mot mitt svar. Det är på det sättet att förlängningen avser 1988, och det är därför som vi är oroliga för vad som då skall komma. Bakgrunden är ju att den snabba ökningen av löner och inhemsk efterfrågan leder till att prisstegringen accelererar. Skärpningen av skattetrycket driver också upp priserna. Den verkan som årets prisstopp har haft har inte varit någon annan än att skjuta upp prishöjningarna till efter sommaren. Arne Gadd och utskottsmajoriteten biföll nyligen regeringens begäran om en förlängning av prisregleringslagens tillämpning. Det gör det möjligt för regeringen att på egen hand fatta beslut om nya prisstopp. Verkligheten har, tycker jag, klart visat — det tyder inte minst årets inflationssiffror på — att det inte går att prata ned prisstegringarna. Inte heller går det att reglera ned dem med stöd av lag. Men liksom tidigare har nu beslutet att förlänga prisregleringslagens tillämpning skapat misstankar om att finansministern umgås med planer på nya priskontrollåtgärder valåret 1988; att det är val spelar ju sin speciella roll i sammanhanget. Då blir frestelsen a håll att höja priserna i förtid, för säkerhets skull, för att förekomma ett prisstopp som kan tänkas dyka upp senare. Därför skulle det faktiskt vara ett viktigt inslag i kampen mot inflationen om det i dag här i kammaren kunde skapas klarhet på denna punkt. Arne Gadd har nu egentligen avsagt sig rätten att påverka den här frågan genom att så att säga lämna carte blanche till regeringen. Jag kunde fråga om Arne Gadds uppfattning i ärendet. Men jag får också fråga: Kan Kjell-Olof Feldt lova att det inte blir något prisstopp till våren? Det är ju möjligt att besvara det i det anförande som finansministern så småningom skall hålla.

Herr talman! Beträffande prisregleringen vill jag säga till Arne Gadd: Ja visst, vi använde den under lång tid — alltför lång tid — under de borgerliga regeringsåren. Vi misstänkte att den inte var så bra och tillsatte en utredning, som bekräftade vad många dessförinnan trodde, nämligen att prisregleringen inte var så fördelaktig. Därefter, Arne Gadd, har vi faktiskt inte föreslagit några prisregleringar — i motsats till socialdemokraterna, som rimligen bör ha dragit samma slutsats av utredningen men tydligen inte bryr sig om den. Det är faktiskt en skillnad mellan att lära av erfarenheterna och att hålla fast vid dåliga lösningar trots att man får bekräftat att de är dåliga. Jag frågade Arne Gadd om han inte var orolig för löneutvecklingen. Jag tyckte att hans anförande egentligen inte handlade om det bekymret. I sin första replik sade han egentligen inte annat än att det är bra att regeringen nu har talat om vad den skall göra — för att minska på oron, får man förmoda. Jag kan inte förstå annat än att Arne Gadds tilltro till att regeringen har sagt vad den tänker göra måste bero på att han har läst finansministerns anförande i förväg. På något annat sätt kan han knappast ha fått veta vad regeringen skall göra. I den nu framlagda propositionen står det faktiskt mycket litet, Arne Gadd. Också jag får väl därför vänta på finansministerns anförande. Vad slutligen beträffar skattepolitiken talade Arne Gadd om tre partier och tre förslag. Ja, tre partier har ofta tre förslag. Ett parti, socialdemokraterna, har inget förslag. Man kan också säga att det hos socialdemokraterna, som är ett parti, finns tre förslag. Det finns socialdemokratiska ledamöter i finansutskottet som gärna vill sänka marginalskatten. Arne Gadd har förmodligen ingen åsikt själv. Det gav han i varje fall uttryck för vad gällde det betänkande som vi diskuterade i tisdags. Där ville han inte säga någonting om skatterna. Det finns socialdemokratiska riksdagsledamöter som absolut inte vill sänka marginalskatterna. Det svar som man får beror helt på vilken socialdemokrat man frågar. Man kanske kan få 159 olika svar från olika socialdemokratiska ledamöter. Jag tycker att det är bra mycket mera tillfredsställande med ett förslag från ett parti. Jag skulle därför önska att Arne Gadd ville säga någonting om vad han själv tycker. Han är ändå ordförande i riksdagens finansutskott. Skattepolitiken har en mycket stor betydelse för den ekonomiska politiken över huvud taget och i synnerhet för den akuta utvecklingen på avtalsområdet. Tror han eller tror han inte att det skulle hjälpa om man sänkte marginalskatterna?

Herr talman! När det gäller frågan om åtstramning vill ju regeringen att den inhemska efterfrågan skall minskas. Anser Arne Gadd att ofinansierade reformer på 7 miljarder och ett frisläppande av skattefondssparande i storleksordningen 20 miljarder tillsammans med avtalsrörelsen kommer att bromsa den inhemska efterfrågeökningen? Det är en fråga som finansutskottets ordförande lämpligen borde svara på. Hur vill egentligen socialdemokraterna öka hushållssparandet? Centern har faktiskt anvisat en väg. Varför vill socialdemokraterna hela tiden gynna det offentliga sparandet, som kräver höga skatter med negativa effekter och som ökar institutionernas makt? Varför väljer regeringen inte i stället hushållssparandet, som skulle kunna ge spridning av makt och en ökad personlig trygghet? Varför tror man på att institutionerna skall göra detta på ett bättre sätt? Vad gäller talet om tre partier vill jag säga att det faktiskt är fråga om tre icke-socialistiska partier. De har en gemensam syn i många frågor, men det är ändå trots allt bra för vår demokrati att de är tre olika partier. Vilket system vill Arne Gadd ha i Sverige? Vill han ha ett amerikanskt system med två stora block mot varandra? Det är kanske jobbigt för Arne Gadd att behöva argumentera åt flera håll, men jag tror att det är ganska bra för demokratin. Hur stor del av sina förslag här i riksdagen skulle Arne Gadd t.ex. ha fått igenom, om han inte hade samarbetat med något annat parti, såsom t.ex. vid försvarsuppgörelsen? Jag vill kvittera den julhälsning som jag fick av Arne Gadd. Han tyckte att de icke-socialistiska partierna skulle läsa på litet grand så att de skulle kunna enas på ett bättre sätt. Jag vill inte ge någon sådan pekpinne åt finansutskottets värderade ordförande. Jag skulle hellre önska Arne Gadd en bra bok, t.ex. någon om fördelningspolitiken. Det vore kanske nyttigt för en gammal och duktig socialdemokrat att läsa på om den. Hur skulle det vara med en bok om miljöfrågor, eftersom Arne Gadds kamrater i regeringen inte har lyckats få fram en enda proposition om miljöpolitik under hela hösten?

Herr talman! Jag förstår att Arne Gadd har problem med att bemöta alla oppositionsföreträdarna i sina korta repliker. Han sade att han skulle återkomma till de frågor som jag hade ställt, och jag ser naturligtvis fram emot hans besked. Det är bara synd att jag inte kan replikera i den omgången för att korrigera eller förtydliga. Det talas mycket om behov av åtstramning i ekonomin, och det är väl allmänt känt att osäkerheten efter börsnedgången medfört en avvaktande inställning i bedömningarna av den möjliga tillväxten i ekonomin. Det kommer automatiskt en åtstramning, inte minst beroende på psykologiska faktorer, som inte har så mycket att göra med verkliga ekonomiska förhållanden. Det är spekulationsekonomin som har fått sig en smäll, inte så mycket vår vardagliga ekonomiska verklighet, men det inträffade får naturligtvis effekter. Den aktuella propositionen är ett slags mellanproposition. På samma sätt som de borgerliga partierna på sin tid brukade under hösten komma med en krisproposition har det nu framlagts en proposition med ett egentligen ganska litet innehåll. Men några frågor i den är ändå viktiga. Den debatt som har följt på propositionen har kanske sagt mera om politiken än själva propositionen. Jag syftar då på det fördelningspolitiska innehållet i den ekonomiska politiken, som har blivit ganska tydligt under den diskussion som vi nu har fört. Socialdemokraterna säger öppet och frankt nej till 7,5 miljarder i inkomster som man tidigare hade beslutat om, och skälet härtill är att man vill ge arbetsgivarna en riktig julklapp. Man vill helt enkelt sänka deras kostnader i förhållande till vad som är tänkt. Men samtidigt görs ingenting för Prot. 1987/88:47 att åtgärda de problem som nyligen har redovisats i statistiken. Det är 17 december 1987 fortfarande mat, hyra och kollektiva transporter som ökar mest. I det ljuset Am fr oo oc tyckerjag absolut att man kan diskutera de framlagda förslagen om sänkning och differentiering av matmomsen. Företagen strävar trots en enormt god vinstutveckling efter att hålla lönerna nere och vinsterna uppe. Man går så långt att man sätter ett tak på den statliga lönerörelsen samtidigt som man bjuder de privata arbetsgivarna på 7,5 miljarder kronor i lättnader. Jag tycker att detta säger mycket mera om inriktningen av den ekonomiska politiken än vad propositionen gör. Jag är faktiskt besviken över att socialdemokraterna inte på allvar diskuterar fördelningspolitiken. Det är meningen att det skall fortsätta som förut: mer pengar till spekulation och mindre till dem som verkligen behöver förbättringar. Det är helt klart att det också på det statliga området finns stora grupper av anställda som inte kan klara sig med ett lönetak på 4 96. Vissa höjdare och byråkrater kanske kan klara sig med 4 9e.